Herr talman! Jag tackar för detta — jag får väl säga — sympatiska ställningstagande till själva yrkandet. Att vi i detta sammanhang varit angelägna om att försöka få detta skydd beror på att det nu finns möjligheter att skapa ett sådant. Det är riktigt att upphovsrättslagen är en civillag, medan tryckfrihetslagen är en grundlag. Eftersom den nya tolkningen ännu inte blivit beslutad och godkänd av riksdagen i grundlagsenlig ordning, har dessa principer endast kommit till uttryck i form av en tolkning av juristerna. Det är själklart att dessa olika värden är så pass väsentliga, ur både samhällelig och annan synpunkt, att de måste beaktas. Vad det gäller är frågan vad vi avser med begreppet offentlig handling. Fram till dess att vi i grundlagsenlig ordning fattat beslutet gäller, såvitt jag förstår, endast vad som kan inläggas i det gamla begreppet. Mig veterligt har det aldrig skett någon grundlagsändring på dessa punkter, och det är väl ganska angeläget att det nu blir en ändring.

Vi behöver därför nu ha skyddet för att kunna rädda väsentliga värden i detta sammanhang.
Herr talman! Med anledning av vad herr Lundberg nu sagt vill jag bara understryka att utskottet har arbetat utifrån den direkta förutsättningen att det skall kunna bli en ändring i sekretesslagstiftningen före den 1 juli 1974. Om man mycket strängt formellt tolkar tryckfrihetsförordningen, har väl herr Lundberg rätt i att den nya tolkningen rent lagmässigt inte föreligger förrän den andra prövningen av lagändringen har skett i kammaren. Men det är som sagt vår utgångspunkt att behovet av sekretesskydd kring dessa arkiv skall åstadkommas snarast möjligt och i varje fall före den 1 juli 1974. Jag vill slutligen påpeka att utskottsbetänkandet är enhälligt.
Herr talman! Jag är tacksam för det senaste tillägget. Jag förutsätter nämligen att ett enhälligt utskott har begärt hos Kungl. Maj:t att Kungl. Maj:t skall tillgodose de önskemål som har kommit till uttryck i detta sammanhang. Jag håller med om att jag är väldigt noga med grundlagen. För mig är grundlag någonting som enskilda riksdagsmän, regering eller domstolar inte får handha och tolka hur som helst. Jag har givit uttryck för detta i en motion med anledning av förslaget till ny grundlag, beträffande vilket jag måste säga rent ut att jag vid en hastig genomläsning av detsamma inte har kunnat skilja på om det är fråga om grundlag eller vanlig lag. För mig skall det som står i grundlag följas. Det skall varken domstolar eller andra kunna ändra på. Det är en riksdagens rättighet. Det är inte myndigheternas sätt att tolka grundlagen som skall komma till uttryck. Jag fattar det som om utskottet tydligt sagt vad det önskar i detta sammanhang. Då förutsätter jag att statsrådet och regeringen kommer att följa anvisningarna i tid, så att man inte försitter möjligheterna att fortsätta denna för vårt folk och vår kultur viktiga verksamhet. ”I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att staten utger ersättning i enlighet med ett avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande. Enligt avtalet får lärarna vid bl.a. grundskolan, gymnasieskolan och lärarutbildningsanstalterna rätt att i viss utsträckning fotokopiera eller på annat sätt mångfaldiga litterära och konstnärliga verk samt fotografier. I ersättning härför betalar staten till företrädare för berörda upphovsmän m.fl. i regel 1 öre per kopiesida. För budgetåret 1973/74 beräknas denna ersättning utgå med 1,2 miljoner kronor.”

Herr talman! Staten har träffat ett avtal med företrädare för publicister i vidsträckt bemärkelse, förläggare och andra om lärares rätt att mångfaldiga skrift o.d. för att användas inom skolväsendet. Jag tycker det är mycket bra att man har kunnat komma fram till ett sådant här avtal, därför att jag vet att lärare, som har behövt mångfaldiga olika saker i sin undervisning, alltid har varit litet tveksamma om var gränsen går mellan vad de får lov att göra och vad som är förbjudet i detta sammanhang. Det blir säkert med litet lättare samvete man nu kommer att göra detta arbete. Bland de publicister och andra som är berörda av detta avtal är också Sveriges Radio, som genom sin utbildningsavdelning publicerar en del läromaterial, skrifter, läroböcker och annat. För denna och annan verksamhet uppbär Sveriges Radio redan i dag ett visst statsanslag på ungefär 20 miljoner kronor. I en motion har uppmärksammats att det, om det träffade avtalet följs till punkt och pricka, måhända föreligger en viss risk för att Sveriges Radio skulle kunna få dubbelersättning för sitt arbete med läroböcker och liknande. Man skall inte överskatta de belopp som det kan röra sig om, men även om de är obetydliga skall man väl bara ha ersättning från ett håll. Med hänsyn till att det är ett avtal som berör många parter — Sveriges Radio är bara en av dem — kan man naturligtvis inte yrka avslag på detta avtal, som är bra från allmän synpunkt sett.

Enligt reservanternas mening bör den här prövningen ske på ett tidigare stadium, i samband med budgetberedningen i regeringen. Det är där man skall ta fram de sifferuppgifter som finns för att man skall kunna komma underfund med om det är någon anledning att ta hänsyn till de ersättningar som Sveriges Radio må ha uppburit. Det är ingen stor skillnad mellan reservanterna och utskottsmajoriteten, men jag har ändå velat framföra det här och yrka bifall till vad vi reservanter har framhållit. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag tror att det kommer ut mycket gott av detta avtal. Men jag vill också peka på att det är förenat med en viss risk, sett från lärarsynpunkt. Den ersättning som skall utgå kan väl beskrivas på det sättet att det rör sig om ungefär 1 öre per kopia, och den skall räknas ut på ett visst sätt. Man måste låta vissa lärare på vissa skolor bokföra hur många kopior som framställs för utbildningsändamål, och det är klart att driver man den knappologin för långt, så lägger man en rätt betydande arbetsbörda på lärarpersonalen. Jag hoppas att skolans huvudmän, dvs. kommunerna, skall hitta på lösningar som gör att det inte läggs en ny och betydande arbetsbörda på lärarna.

Herr talman! Jag vill först understryka vad herr Lidgard lät antyda, nämligen att hemställan i betänkandet om avslag på motionen är enhällig. Reservationen gäller alltså bara utformningen av ett stycke i motiveringen. Grunden för motionsyrkandet är att Sveriges Radio får statsanslag för sin skolprogramverksamhet. Motionärerna anser därför att man inom undervisningsväsendet bör kunna få kopiera skolradiohäften utan att belasta statsverket med några extrakostnader. Utskottets majoritet har framhållit att i samband med att riksdagen anvisar anslagsmedel för skolprogramverksamheten det givetvis står riksdagen fritt att ta hänsyn till den ersättning som Sveriges Radio må ha uppburit på grund av det avtal som det nu gäller. De båda reservanterna, som alltså ansluter sig till yrkandet om avslag på motionen, har i stället föredragit en skrivning som innebär att riksdagen vid anslagsprövningen bör beakta den ersättning som Sveriges Radio må ha uppburit på grund av avtalet. Man bör då till en början observera att det endast är Sveriges Radios skolprogramverksamhet som finansieras med skattemedel. Det tryckta studiematerialet, som framställs i anslutning till dessa program, produceras inom ramen för Sveriges Radios förlagsverksamhet. Denna verksamhet är själfinansierad, och Sveriges Radio säljer enligt uppgift tryckt material till skolorna för 10 å 11 miljoner kronor per år. Det är beträffande detta studiematerial som kopieringsrätten får utövas enligt de närmare bestämmelser, som avtalet, såvitt avser Sveriges Radio, innehåller. Enligt vad jag inhämtat har man på Sveriges Radio ingen bestämd uppfattning om hur mycket pengar som kan komma att inflyta till företaget på grund av avtalets ersättningsbestämmelser. Detta beror på att man inte säkert kan bedöma vilken omfattning kopieringsverksamheten har inom skolorna i dag. Man väntar sig dock enligt uppgift inga betydande belopp. Jag har vidare fått den upplysningen att man inom Sveriges Radio ännu inte närmare tagit ställning till vad som skall ske med den ersättning som kommer att tillfalla företaget. För det fall att det kopierade materialet framställts av fast anställd personal inom företaget, torde ersättningen komma att inflyta i företagets allmänna budget. Enligt vad jag erfarit är det emellertid endast undantagsvis som material av detta slag framställs av den fast anställda personalen. Den helt övervägande delen av studiematerialet utarbetas enligt uppgift av personer som inte är anställda vid företaget. I dessa fall har man inom Sveriges Radio åtminstone preliminärt utgått från att respektive författare skall uppbära den ersättning som inflyter. Något beslut i den frågan föreligger dock ännu inte enligt vad som har upplysts. Hittills har ämneslärare och andra som det här är fråga om engagerats för sina uppdrag vid Sveriges Radio genom engångsavtal som innefattar ett arvode ett för allt. Det är således inte fråga om royaltyavtal. De avtal som hittills använts anvisar heller ingen lösning av hur man skall förfara med den ersättning som tillfaller Sveriges Radio enligt det avtal vi nu diskuterar. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att man inom Sveriges Radio ännu inte är på det klara med vad som skall ske med den ersättning som kommer att tillfalla företaget enligt avtalet. Man har inte heller någon uppfattning om hur stort detta belopp kan bli och hur står andel därav som kommer att stanna inom företaget. Man anser dock att det inte kan röra sig om några större belopp. Om det så småningom skulle visa sig att Sveriges Radio tillförs större belopp på grund av avtalet är jag för min del ense med reservanterna om att detta givetvis bör beaktas i samband med anslagsbevillning till Sveriges Radio. I nuvarande läge, när man inte vet något bestämt på denna punkt, tycker jag emellertid att reservanternas skrivning för litet för långt och, litet tillspetsat uttryckt, kunde träda för när vissa producenters ersättning enligt avtalet. Sedan vill jag gärna understryka vad utskottet förutsätter på s.3 i sitt betänkande — jag gör det i anslutning till vad herr Lidgard sade i slutet av sitt anförande — nämligen ”att den praktiska tillämpningen av redovisningssystemet följs med all uppmärksamhet från skolöverstyrelsens sida i syfte att skapa så enkla och arbetsbesparande rutiner som möjligt”. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 70 och lagutskottets betänkande nr 16 innebär att vi äntligen får en lösning på ett problem som man på skolhåll länge gått omkring som katten kring het gröt.

Redovisning och statistik av alla de slag belastar redan utomordentligt hårt och i ständigt växande mängd våra skolor. Med tanke på de tunga utgifter som kommunerna redan bär för sina undervisningsanstalter är det förståeligt om man på den kommunala sidan inte är särskilt hågad att för de ökande arbetsuppgifterna i motsvarande takt också utöka personalen.

Man har tills vidare så att säga sopat problemet under mattan och talat om att det bara behövs en lista som läggs ut vid stencilapparaten. Jag tror dock att de flesta som studerar s. 12 i lagutskottets betänkande, där grunderna för registreringen och alla deras olika kategorier redovisas, inser hur omfattande detta redovisningssystem blir.

Skolan bär på det hela taget utan klagan den alltmer ökande byråkratiska blankettbördan, men till slut når man en gräns där t.o.m. ett halmstrå knäcker kamelens rygg.

Herr talman! I motionen 81 tar vänsterpartiet kommunisterna upp några brännande problem för de personer som har dövhet som handikapp. Vi önskar en skyndsam utredning och förslag till åtgärder, och vi har visat att det bästa vore att samhället kom till rätta med problemen genom en omsorgslag för döva. Utskottet redovisar i sitt betänkande nr 12 mycket utförligt alla de existerande utbildningsmöjligheter och andra anordningar som syftar till att underlätta de dövas kommunikation med omvärlden, i vad gäller både barn och vuxna. Utskottet nämner också alla olika hjälpmedel som står till förfogande liksom den försöksverksamhet med tolkar som förekommer. Likaså får vi veta att andra motioner, som hänvisats till kulturoch utbildningsutskotten, har väckts, där frågan om teckenspråket tas upp i vad gäller både de dövas föräldrar och utbildningen av lärare. Herr talman!

Med det sagda vill jag alltså inte alls förneka att man har gjort en hel del och tagit goda initiativ för att lösa problemen, men jag vill ändå hävda att problemen tyvärr ännu inte är lösta. För att alla åtgärder skall kunna komma till maximal nytta för de handikappade krävs helt enkelt en vettig samordning. T. ex. ser vi ju att skilda utskott behandlar olika frågor som ändå alla syftar till samma sak, nämligen att hjälpa de hörselskadade. I den utredning vi har föreslagit kan en ändamålsenlig samordning komma till stånd. Där kan representanter för de dövas organisationer ingå, och där kan också de krav som vi har ställt i vår motion tas upp till behandling. Och de krav som vi har ställt i vår motion är mycket viktiga. Vi vill bl.a. att ett dövt barns hörselskada uppmärksammas så tidigt som möjligt och att föräldrar till döva barn får handledning i att förstå handikappet, kan lära sig teckenspråket och skaffa sig kunskaper om hur man ger barn en så intensiv språkstimulering som möjligt. Vidare vill vi att undervisning för hörande barn i teckenspråket ges redan i småskolan och att de döva barnen skall få tillfälle att så tidigt som möjligt komma i förskola, där huvudvikten måste läggas på kommunikationen i och med teckenspråket. Slutligen kräver vi att samhället skall medverka till att teckenspråket blir känt och tillgängligt för alla; en början skulle kunna vara att alla som arbetar i sociala yrken får en grundkunskap i teckenspråket. Alla de här vitala problemen kan en utredning ta upp och bereda för att på så sätt komma fram till goda lösningar. En samordning av alla åtgärder och möjligheter kan förverkligas med en sådan omsorgslag som vi nämner i vår motion, men då måste man först ha en utredning — och den utredningen önskar vi. Vi vidhåller alltså uppfattningen att en utredning i detta fall är högst nödvändig trots allt som görs. Jag ber med hänvisning till vad jag sagt att få yrka bifall till reservationen som av herr Hagberg fogats till socialutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas bl.a. motion 1208, som väckts av mig och några medmotionärer. Motionen tar upp de allergiska barnens svårigheter när de kommer till skollokaler av olika slag och får kontakt med ämnen som de är överkänsliga mot. Vi menar att i lokaler som står direkt under samhällets ansvar borde det snabbt kunna göras förbättringar för att allergiska barn utan hinder skall kunna delta i samvaro med kamrater och i undervisningen. Samvaron med andra barn är kanske den viktigaste delen och bör på alla sätt underlättas för de barn det här är fråga om. Därför bör valet av inredningsdetaljer ske med hänsyn till detta, och allergiframkallande material undvikas. För en del barn kan kontakt med kamrater som i hemmet har pälsbärande djur vara tillräcklig för att utlösa exempelvis astmaanfall. Man vet för litet om alla de problem som aktualiseras i motion 1208, och därför vill vi ha en utredning som särskilt har till syfte att snabbt förbättra miljön i daghem, förskolor och skolor och därmed minska de allergiska barnens besvär. Utskottet gör ingen invändning mot den skildring av problemen som ges i motionen. Utskottet nöjer sig emellertid med att ingående beskriva hur ritningsgranskning för daghem, lekskolor och fritidshem går till. Denna granskning omfattar inte materialval för inredning, och det är enligt min mening en klar brist i handläggningen av lokalärenden. Det hade varit värdefullt om utskottet haft någon mening om den saken. Nu hänvisas till Råd och anvisningar nr 184, Kommunen och barnstugorna, som utkom 1965. De förhållanden som då rådde är till stora delar inaktuella, eftersom en mängd nya material kommit, vilkas egenskaper vi inte känner till. År 1965 hade vi inte fått den ”löpeld” av exempelvis heltäckande mattor som senare spreds över golven i bl.a. skollokaler, och de miljöproblem som därmed blev aktuella. Utskottet påpekar också att SÖ 1971, med anledning av larm från skolläkare, skrev till skolmyndigheterna med en vädjan att de tills vidare skulle inta en avvaktande hållning till rekommendation om bruk av heltäckande mattor i skolorna, detta med hänsyn till de hälsovådliga konsekvenser som kan finnas i första hand för allergisjuka barn. Nu tror jag att det är missvisande att enbart skjuta skulden på heltäckande mattor — det är materialet i mattan som är av intresse. Det finns andra textilier och vissa växter som bör undvikas. Det är angeläget att förbättra inte bara arbetsplatsmiljön utan även miljön i offentliga lokalér. På sådana platser bör man, förutom redan nämnda ämnen, undvika dörrhandtag av krom och större blomsteruppsättningar. Dörrhandtagen av krom kan ersättas med dito av plast, som är mindre allergiframkallande. Om möjligt bör luftreningsaggregat installeras. Det viktigaste är emellertid att ändra attityden mot allergiker. I många fall betraktas t.ex. astmatiska problem inte som en sjukdom utan som pjosk och nervbesvär. Allmänheten måste få ökad förståelse för att den offentliga miljön i större utsträckning än hittills anpassas efter personer med allergiska besvär.

Barnstugeutredningens betänkande bereds ju för närvarande i Kungl. Maj:ts kansli, och jag tycker mig ana att det underförstås i utskottets betänkande att man förväntar att något som tillgodoser motionen skall komma i den proposition som framläggs med anledning av barnstugeutredningens förslag. Herr talman! Jag har inget yrkande men vill förbehålla mig rätten att återkomma med förslag i detta angelägna ärende, om inte den aviserade propositionen innehåller förslag som tillgodoser motionen.

Herr talman! Jag håller helt med fru Ryding om att de döva som grupp har en speciell situation jämfört med andra grupper av handikappade. Risken för isolering är naturligtvis fortfarande stor, även om olika insatser gjorts för att bryta handikappades isolering. Men den isolering som de döva många gånger befinner sig i är svår att bryta. De speciella svårigheter som de döva har är inte alltid så lätta för de hörande att sätta sig in i. Eftersom dövheten främst yttrar sig som ett språkligt handikapp har samhällets insatser i första hand satts in i skola och undervisning. För att underlätta de dövas situation har emellertid också utbyggnader skett på andra områden — det gäller exempelvis tekniska hjälpmedel och den år 1968 genomförda tolkhjälpen. I motionen 81 av fru Marklund m.fl., som fru Ryding talat för, föreslås en utredning, och vissa frågor tas upp som man tycker det är angeläget att samhället medverkar till att lösa. Det gäller bl.a., som fru Ryding har sagt, att döva barns hörselskador uppmärksammas så tidigt som möjligt, och det är även fråga om att föräldrarna får handledning för att förstå handikappet. Jag tänker inte på nytt gå igenom de förslag som finns i motionen. Men man säger — och det vill jag ta upp — att det är angeläget att samhällsorganen här tar sitt ansvar för den situation de döva i dag befinner sig i och att det ansvaret bör formuleras i en omsorgslag för döva. En liknande formulering finns i reservationen, och även fru Ryding har talat för en omsorgslag. Låt mig på en gång säga ifrån att Sveriges dövas riksförbund icke vill ha en omsorgslag. I motionen framförs alltså förslag som inte har stöd av de dövas egen organisation. Enbart det är enligt min mening motivering nog för att riksdagen skall avslå motionen 81, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill också erinra om att riksdagen 1970 behandlade en motion om omsorgslag för handikappade — den gången gällde det alla handikappade och alltså inte enbart de döva.

Jag vill direkt citera ur utskottets utlåtande: ”Om skyldigheten att svara för åtgärder enligt lag eller annan författning vilar på staten eller landstingen, skall kommunerna förmedla kontakt mellan den vårdbehövande och det organ som svarar för vården. Härigenom har lagstiftarna lagt grunden till en samordning av samhällets insatser för handikappade.” Jag tycker att detta uttalande av andra lagutskottet och det beslut som riksdagen fattade år 1970 är någonting som står sig även 1973. I motionen talar man också om det angelägna i att det så tidigt som möjligt upptäcks om ett barn har nedsatt hörsel eller är dövt, och det är naturligtvis väldigt viktigt. Genom de kontroller som sker på barnavårdscentralerna och genom fyraårskontrollen upptäcks dövhet och hörselskada numera tidigt. Redan då barnet är 8—10 månader görs ett hörselprov, och vid 4—5 års ålder skall ett särskilt hörselprov göras av specialtränad personal. Enligt uppgift kommer socialstyrelsen också att verka för att det s.k. BOEL-testet — Blicken Orienterar Efter Ljud — används vid barnavårdscentralerna för att man skall kunna upptäcka om ett barn är hörselskadat redan när barnet är 7—9 månader. Jag skall inte ge mig in på att förklara BOEL-testet, eftersom riksdagen för ungefär en månad sedan beslöt bifalla en motion rörande utbildning i testets teori och praktik. Så snart hörselskada eller dövhet misstänks skall remiss ske till öronspecialist, och man kan förutsätta att föräldrarna får råd och anvisningar hur de skall kunna medverka till att kompensera barnet för förekommande hörselnedsättning eller dövhet. Vad beträffar de mindre barnen skall en specialutbildad förskollärare eller hörselvårdskonsulent komma till hemmet, träna barnet och instruera föräldrarna hur de skall arbeta med sitt barn. Förskoleverksamheten erbjuds också barnet, oavsett graden av hörselnedsättning och kan i princip omfatta barn från några månaders ålder upp till skolåldern. Det är naturligtvis mycket viktigt att barnen får en stimulerande språkmiljö, och därför håller jag med om att det är en fördel om såväl personalen som hörande och döva barn får lära sig teckenspråk. Man kan också tänka sig att anställa vuxna döva i sådana barnstugor där det finns döva barn. Teckenspråk lärs ut av dövföreningarna, av studieförbunden och genom landstingens pedagogiska hörselvård. Sveriges dövas riksförbund har i samarbete med Sveriges dövtolkares förening utarbetat en teckenordbok som innehåller tecken för ungefär 1 200 ord. Sveriges dövas riksförbund har ett kurshäfte med 24 lektioner. Flera av oss har kanske också uppmärksammat att TRU producerar en kurs i svenska just för döva. Vuxenutbildningen planerar även en kurs i TV under 1974/75. Det sker alltså en del när det gäller att få såväl föräldrarna som de döva barnens och även de döva vuxnas omgivning att lära sig teckenspråket. Sveriges dövas riksförbund vill att teckenspråket skall vara obligatoriskt på skolschemat för döva barn i föroch grundskolan, därför att man önskar få ett vackert och enhetligt teckenspråk. För dem som vill lära sig teckenspråket finns det alltså möjligheter genom olika kurser och TV-program. Med vad jag här anfört har jag velat erinra om vad som sker på olika områden för att förbättra förutsättningarna för kommunikation mellan döva och omvärlden. Enligt utskottets mening finns det inget behov av en särskild utredning i detta fall. Man bör kunna förbättra de dövas situation genom aktivering av olika samhällsorgan som redan nu har till uppgift att sköta de frågor som nämns i motionen. Fru Ryding talade om att olika utskott här i riksdagen har fått att behandla motioner som gäller de döva, men om man vill ha till stånd en ändring i fördelningen av motioner bör man väl kunna få det utan att göra en speciell utredning. Det väsentliga för mig är att när Sveriges dövas riksförbund inte vill ha någon omsorgslag, så tycker jag inte heller att riksdagen skall fatta något beslut därom. Fru Normark tog upp frågan om de problem som kan möta de allergiska barnen. Det är naturligtvis inte tillräckligt att man ändrar barnens hemmiljö, man måste också se till att miljön i daghem, lekskola och skola är sådan att barnen inte utsätts för besvär. Och visst kan själva inredningen, t.ex. viss målarfärg, möbelstoppning, krom, nickel eller annat, vara besvärande för de allergiska barnen, men som fru Normark sade kan också blommor samt bokoch björkkvistar vara det, liksom även uppstoppade djur och levande pälsdjur samt fåglar. För barnen i skolan kan skollunchen bli ett problem. De allergiska barnens miljö måste förbättras, och det innebär ofta att man får ta bort ämnen som verkar irriterande. Men detta kräver förståelse från kamraternas sida, från kamraternas föräldrar och från personalens sida. Man måste ge information om allergiframkallande ämnen, om hur bl.a. skolmiljön skall vara utformad för att barn med djurallergi, pollenallergi, födoämnesallergi eller kontaktallergi skall kunna hållas så symtomfria som möjligt. Men de flesta av de här problemen kan lösas i samförstånd med föräldrar, lärare, skolhälsovård och den läkare som behandlar barnen. Informationen är viktig, och jag vill nämna en studiehandledning som har getts ut av Riksförbundet mot allergi. Studiehandledningen heter Allergiska barn. Folksams sociala råd har gett ut en skrift, Astma hos barn. miljön för de allergiska barnen. Det är alldeles riktigt att vi i utskottets betänkande har nämnt vad socialstyrelsen har sagt i sina Råd och anvisningar och vad skolöverstyrelsen har sagt vid olika tillfällen. Men en sak nämnde inte fru Normark — och den tycker jag är väsentlig — nämligen att utskottet också påpekar att SPRI håller på att göra en utredning om heltäckande mattor. Jag tror att alla inom skolan och sjukvården väntar med stort intresse på utredningens resultat. Det har således, menar utskottet, när det gäller såväl förskola som det allmänna skolväsendet lämnats anvisningar om hur man skall kunna ta hänsyn till allergiska barns besvär. Utskottet har inte funnit att det behövs en särskild utredning för att förbättra allergiska barns situation på dessa områden. Jag tror att det ligger mycket i det som fru Normark sade — att det är fråga om attityden till dem som är allergiska. Därvidlag har vi alla en möjlighet att hjälpa till, var och en på sitt sätt. Det behövs en mer positiv inställning till de förändringar som kan bli nödvändiga för att de som är allergiska skall kunna vara tillsammans med dem som inte är allergiska.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till fru Skantz” anförande, där hon redovisade allt det som gjorts och görs för att hjälpa dem som har dövhet som handikapp. Jag är medveten om detta, och det sade jag också i mitt första anförande. Vi vill emellertid ha en bättre samordning. Det framgick av fru Skantz” anförande att de dövas förening inte vill ha en omsorgslag. Vi har begagnat ordet omsorgslag i motionen, och jag använde också detta i mitt anförande. Men jag tycker inte att man skall hänga upp sig just på ordet. Man kan kalla det vad som helst, och det är just ordet omsorgslag som är så stötande. Det viktigaste är att vi får ett paket som innehåller allt som kan behövas för att integrera de döva i vårt samhälle. Paketet behöver också innefatta den uppsökande verksamheten, som det ibland kan vara litet si och så med. Man skall väl ändå inte nu för tiden gömma dem som är födda med ett handikapp, i detta fall dövhet, utan vi skail ge samhället möjlighet att söka upp dessa barn och få dem integrerade på ett förståndigt och riktigt sätt. Jag skall inte alls fasthålla vid själva ordet ”omsorgslag” om det är detta man finner så stötande. Kalla det hela för någonting annat, men gör ett paket som inbegriper alla dessa åtgärder. Då tror jag att de döva och andra handikappade — både vuxna och barn — på bästa sätt kommer att bli hjälpta. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag håller med fru Ryding om att den uppsökande verksamheten är väsentlig. Jag erinrade — låt vara litet kortfattat — om det som ändå görs från samhällets sida när det gäller barnavårdscentraler m.m. för att tidigt uppmärksamma hörselskada eller dövhet. Jag vill också påminna om bestämmelsen i socialhjälpslagen att kommunerna skall bedriva en uppsökande verksamhet. Jag är väl medveten om att den verksamheten kommit i gång i olika omfattning i de olika kommunerna, men det problemet löser man inte med en utredning — där bör man i stället vara aktiv när det gäller att få kommunerna att satsa mer på den uppsökande verksamheten. Det är riktigt att samordningen är mycket väsentlig. Låt mig bara erinra om att vi sedan två år tillbaka håller på att inrätta kommunala handikappråd och länshandikappråd i detta land och att vi också fått ett statens handikappråd. Dessa råd har just till uppgift att samordna, att komma med det paket som fru Ryding talar om. Det väsentliga är väl ändå att den som är döv, hörselskadad eller handikappad över huvud taget verkligen kan få del av den service och den hjälp som samhället kan lämna. Råden har, menar jag, en mycket betydelsefull uppgift när det gäller att samordna de olika insatser som görs.

Herr talman! Vi skall i dag behandla en motion från vänsterpartiet kommunisterna med krav på arbetstidsförkortning. Utskottet har avstyrkt denna och sagt att frågan skall behandlas i samband med en stor arbetsmiljöutredning. Utskottet erinrar därvid om att riksdagen nyligen har uttalat sig för att pensionsåldern sänks. Att de borgerliga vill föra ett sådant resonemang kan man möjligen förstå, men att den socialdemokratiska delen av utskottet förfaller till den argumentationen har man svårare att förstå. Man blir litet fundersam när man ser på de totala förhållandena på arbetsplatsen och får veta att frågan om arbetstidsförkortning skall hänskjutas till en obestämd prioritering. Det finns nämligen här bara kvar att välja mellan att prioritera arbetarna och att prioritera kapitalet. Enligt den prioritering via socialdemokraterna som hittills kommit till stånd har arbetarna bara sett att socialdemokraterna har öst gåvor och subventioner över bolagsherrarna. Det framgår också av utskottets betänkande att det saknas resurser för prioriteringen. Socialdemokraterna brukar ju säga att man skall skapa resurser, men det vill man tydligen inte göra i detta fall. Nej, huvudfrågan står kvar: Vill man uppfylla arbetarnas krav på drägliga arbetsförhållanden, eller vill man fortsätta att göra som man gör för närvarande, nämligen bara lyssna till bolagsherrarnas klagolåtar? Det behövs otvivelaktigt en arbetstidsförkortning. I år har sista etappen genomförts i den arbetstidsförkortning till 40 timmar som tidigare har beslutats. Alla har nu högst 40 timmars arbetsvecka. Men sedan det senaste beslutet fattades har arbetsförhållandena utvecklats i negativ riktning. Orsakerna är att arbetsköparna vill ha ut mer av varje arbetare. Rationaliseringar har genomförts i hårt tempo, och därmed har hetsen ökat betydligt. Som en följd av den utvecklingen har vi även fått arbetsmarknadens A-, B och C-lag. Många arbetare slås ut — de klarar helt enkelt inte av de krav som finns i produktionsapparaten. De som nödtorftigt klarar dem får nervösa besvär — trassliga nerver, magsår och sömnbesvär. Tendensen till snabbt stigande arbetsintensitet har ökat, framför allt under de senaste åren. Allt flera arbetare känner att den arbetsmiljö de befinner sig i är ett hot mot deras hälsa, Det råder väl inget tvivel om att man måste tillgodose arbetarnas krav om man skall värna om deras välbefinnande. Men det måste också poängteras att enbart en arbetstidsförkortning inte är tillräcklig. Den måste dock förberedas nu, för vi vet hur långsamt det går att genomföra den. Vårt förslag om en snabbutredning av frågan om arbetstidsförkortning till 35 timmar är därför ett framsynt förslag. Därutöver måste arbetarna på arbetsplatserna, om det skall bli någon mening med alla åtgärder, ha rätt att vara med om att utforma sina egna arbetsvillkor. De skall kunna sätta stopp för tidsstudier och rationaliseringar, som är fruktansvärda gissel för dem de drabbar. Vidare skall de kunna sätta stopp för produktionsuppläggningar som enbart syftar till att öka arbetshetsen. Rätten att stoppa den ökande arbetsintensiteten är ett kvalitativt krav och en åtgärd som kommer att minska antalet sjukdagar på våra arbetsplatser och kostnaderna på våra sjukhus. Ett led i arbetet på att ge arbetarna förbättrade villkor är att minska arbetshetsen. Arbetarna bör således få möjlighet att välja löneform. Det måste ankomma på arbetarna på en arbetsplats att välja vilken löneform de vill ha. Övriga åtgärder som är synnerligen angelägna är att semestern förlängs och vidare att pensionsåldern sänks, särskilt för dem som har tungt och hälsofarligt arbete. Arbetstidsförkortningen måste alltså ingå i en plan för att förbättra arbetarnas villkor. Naturligtvis har de borgerliga ingen plan, men det har inte heller socialdemokraterna — i varje fall har det inte kommit fram i utskottsskrivningen, som inte andas någonting i den riktningen. Vårt krav på att en snabbutredning skall göras om förkortning av arbetstiden till 35 timmar är ett led i en prioritering, där vi ställer arbetarnas hälsa och välbefinnande framför bolagens profitjakt. Regeln om 40-timmarsarbetsveckan i arbetstidslagen är att betrakta som en normregel. 40 timmar är alltså den maximerade genomsnittsarbetstiden per vecka. Det betyder att lagen inte reglerar några speciella gruppers arbetstid. Detta får till konsekvens att grupper med hårt och hälsofarligt arbete kommer att ställas på mellanhand. De grupperna lämnas ut till arbetsmarknadens parter för kompromissuppgörelser. Men eftersom effektivitetstanken är den allenarådande befinner sig arbetarparten i ett svårt underläge. Dessa grupper är i minoritet, och de får därför vädja om solidaritet bland sina egna arbetskamrater. När en grupp med starkt berättigade krav på en arbetstidsförkortning, t.ex. skiftarbetare, reser sådana anspråk möts de dessutom genast av argumentet från arbetsköparna, att en kortare arbetstid skall betalas med ökat arbete på söndagar och storhelger. Det betyder att man köper sig en förmån som man får betala med en annan; man betalar genom att offra sin fritid och får arbeta då andra är lediga. Ur social synvinkel är detta en mycket beklaglig utveckling. Det är därför från arbetarnas synpunkt mycket illa om lagen stöder dessa grupper. Vi hävdar att arbetstidslagen skall reglera och ta till vara dessa gruppers intressen. De som främst kräver en omedelbar sänkning av arbetstiden är de skiftgående och framför allt de som tvingas arbeta i kontinuerlig drift. Men arbetarna inom transportoch servicenäringarna, som har oregelbundna arbetstider och ett arbete som mycket påminner om skiftarbete, kräver också en kortare arbetstid. Ytterligare en grupp som har kravet på kortare arbetstid är de som arbetar under jord. Att kravet på kortare arbetstid för skiftgående är starkt visar inte minst motionerna till Metalls kongress i augusti i år. Ett stort antal motioner behandlar just arbetstidsförkortningen för skiftgående. Det reses där starka krav på att arbetstiden i kontinuerlig skiftgång skall vara 33,6 timmar. I några motioner, bl.a. från den avdelning som jag tillhör, kräver arbetarna i det tyngsta och farligaste produktionsavsnittet en begränsning av storhelgsarbetet. Man kräver också att övriga skiftarbetare skall få 35 timmars arbetsvecka. Man kräver vidare att inga kompromisser får ske. Jag vill bara konstatera att den motion som vänsterpartiet kommunisterna i denna fråga väckt vid årets riksdag i allt väsentligt överensstämmer med de krav som metalljobbarna ställt. Jag vill illustrera stämningen ute på arbetsplatserna genom att citera inledningen till ett reportage i tidningen Metallarbetaren om skiftarbetet: ”Är det bara antalet ton som räknas? Aldrig människan? Man har inga glada midsommarminnen från hyttan precis. Vi har också behov av gemenskap, av umgänge och fest med släkt och vänner. Familjelivet slits sönder. Man kan inte ens ha ett normalt sexualliv. Många röster är bittra bland arbetarna på de helkontinuerliga skiften i Domnarvets järnverk. Hos andra har tonen resignerat. Men ett är gemensamt — önskan att få vara lediga på storhelgerna. Nu håller tålamodet på att ta slut.” Detta visar hur angeläget det är att genomföra en förbättring för dessa grupper i fråga om arbetstiden. Utskottet har ingen mening. Man säger att detta är en prioriteringsfråga. Det är sannerligen en svekfull hållning mot dessa grupper med tungt och hälsofarligt arbete. Att socialdemokraterna har hamnat i ekorrhjulet när det gäller att bistå dem som har det sämst ställt på arbetsplatserna illustreras av vad utskottet skriver: Arbetstidsförkortningen skall ses som en ekonomisk avvägningsfråga; den kommer att minska totalproduktionen och försena andra reformer. Med detta resonemang från utskottet hamnar man ju bara i samma läge — man kommer att byta en förmån mot en annan. Vänsterpartiet kommunisterna har gjort sin avvägning och prioritering: arbetarnas hälsa och välfärd måste gå före kapitalets. Kortare arbetstid och andra förbättringar för arbetarna kommer även att ge andra fördelar: färre sjukdagar och färre utslagningar samt större möjligheter för arbetarna att ta vara på sin fritid. Herr talman! Mot bakgrunden av vad jag här sagt vill jag yrka bifall till reservationen 1 som kräver en snabbutredning om en generell arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan. Jag yrkar även bifall till reservationen 2 som kräver att arbetstiden för såväl skiftarbetare och underjordsarbetare som de arbetare inom transportoch servicenäringarna som har likartade arbetsförhållanden skall sänkas.

Herr talman! Arbetarnas synpunkter är ohyvlade — för det måste de vara. Det är konsekvensen av utskottsrepresentantens resonemang. Till Metalls kongress har det ställts förslag i den riktning som jag har redovisat här. I så fall är de ohyvlade och i så fall är de ett hån mot de arbetare som finns på arbetsgolvet. Det omdömet får alltså gå tillbaka till den som först försökte ange varifrån de ohyvlade synpunkterna kommer. Närmast skulle jag vilja ta upp frågan om 35 timmars arbetsvecka generellt för alla. Nu försöker man framställa detta som om det skulle vara något som skall genomföras omedelbart. Men vi ställer yrkandet att det skall ske en snabbutredning av frågan om 35 timmars arbetsvecka för alla. Varför? Jo, det har gått så pass lång tid sedan förra gången man gjorde en avvägning att det nu är dags att pröva frågan igen och se om inte den utveckling som har skett inom arbetslivet mot högre arbetsintensitet m.m. kräver kortare arbetstid. Det bör även ges möjlighet från rättvisesynpunkt att få kortare arbetstid generellt. Vi har alltså inte krävt detta i dag — vilket också betyder att vi inte vill ta i anspråk det utrymme som inte vi men utskottet vill godkänna, nämligen det utrymme för förhandlingar som tydligen är fastställt. Som herr Nordberg kanske redan vet godkänner vi inte det begränsade utrymme som LO många gånger kommer fram till. Sådana här enkäter har jag själv varit med och svarat på många gånger. Frågan är alltid: Vill du ha det ena eller det andra? Sedan drar man slutsatsen att det finns bara plats för förbättring i ett avseende: kontantlön, semester, kortare arbetsveckotid eller högre semesterersättning. Det kan ju hända att det finns arbetare som anser att det finns utrymme för både två och tre av dessa alternativ, men de får bara ange ett. Därför är de här enkäterna, som är utarbetade av LO-ledning och fackföreningsledning, i mångt och mycket värdelösa om arbetarna inte förutsättningslöst får ta ställning till vad de vill ha. Skiftarbetarnas sak skall visserligen tas upp till behandling nu, men jag vill erinra om de oroande synpunkter som finns. T. o. m. fackföreningsordföranden har sagt att man kanske kommer att tvingas gå med på längre helgarbetstid för att få en kortare arbetstid. I motionen till Metalls kongress — alltså de ohyvlade synpunkterna — sägs det att man inte vill ha någon kompromiss i detta fall, dvs. en förkortning av arbetstiden i utbyte mot längre helgarbete och söndagsarbete. Man blir betänksam när man läser detta. Det skulle genom en lag kunna bestämmas att något sådant inte skall behöva ske. Men utskottet vill inte begagna denna möjlighet. Utskottet vill inte ens skriva att ett ingripande skall göras, om frågan faller i en förhandling. Utskottet räcker inte på minsta sätt handen till dessa grupper, som är i minoritet inom sina egna fack och som har fått kämpa hårt för att få sina krav tillgodosedda. När det gäller förhandlingsordningen är vi inte alls överens. Många förhandlare vet att den förhandlingsordning som gäller i dag och som väl kommer att gälla även under nästa avtalsrörelse inte är så fördelaktig för arbetarna, framför allt inte lokalt. Att jag säger detta innebär alltså inte något hån utan bara ett konstaterande av hur det förhåller sig. Fackföreningarna kräver på det lokala planet kortare arbetstid för att undvika sociala nackdelar för t.ex. skiftarbetare, och det måste vara ett krav som är riktigt, även om det är ohyvlat. I detta avseende har socialutskottets majoritet svikit arbetarna.

Herr talman! När det gäller skiftarbetarna ställde herr Nordberg först nästan en garanti för att förhandlingarna skall lyckas, men han tog den tillbaka sedan: ”Lyckas de inte, då skall vi komma.” Tydligen lyssnar herr Nordberg inte till den debatt som förs även inom fackföreningsrörelsen. Jag har nyss nämnt att man redan är inne på kompromissens väg till följd av de här svårigheterna. I utskottsbetänkandet skriver man inte ens att om förhandlingarna inte lyckas skall man göra något. Tänk, vilket stöd för förhandlarna det skulle vara, om ett riksdagsutskott skrev i sitt betänkande: ”Om det inte lyckas nu så genomför vi reformen.” Så långt har man inte gått. En enskild talesman kan ställa sig upp och lova detta, men i skrivningen finns det inte. Men arbetarna som befinner sig i skiftgången skriver motioner till Metalls kongress just om att inga kompromisser får ske. Den enda väg som vi vet inte ger utrymme för några kompromisser är lagstiftning. När det gäller kostnaderna för en generell förkortning av arbetstiden till 35 timmar förbiser man totalt vad effekten av 35 timmars arbetstid skulle kunna bli i fråga om andra kostnader: mindre sjukdomsfrånvaro och därmed kanske lägre kostnader för samhället osv. Det är en del av det hela. Men arbetstidsfrågan är inte det enda som man måste ta itu med, utan man måste göra något även i fråga om arbetsintensiteten. Den får man ju hela tiden kompensera sig för; den fortsätter nämligen att stiga. Att döma av vad jag hittills har sett av arbetsmiljöutredningens förslag och av den proposition som skall läggas fram finns det ingenting som tyder på att man skall kunna stoppa denna ökning av arbetsintensiteten. Den makten har fortfarande inte skyddsombuden och skyddskommittéerna. Ökningen kommer att fortsätta, men dess effekt på kostnaderna räknar man inte med. Sedan litet om LO-undersökningen! Den är värdelös från den synpunkten att man vill göra en prioritering bland frågorna. Den skall vara förutsättningslös, frågan skall vara: Vilka reformer anser ni är väsentliga att genomföra? Då behövs det inte någon prioritering inbördes, men den återkommer gång efter annan i varje frågeformulär, och det ger ett snett alternativ. Det är likadant med den här undersökningen: man skall prioritera bland dessa frågor.

Herr talman! Jag skulle bara vilja säga en sak till som kan vara av vikt. Herr Nordberg förklarade att nu skall det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen ställa upp om en förhandling inte ger resultat, och man behöver inte skriva in detta i utskottets betänkande. Men man kan skriva in i utskottets betänkande att det är motsägelsefullt att i en normallag, som man har, sätta in särskilda bestämmelser. Det är väl ändå märkligt, det är ju raka motsatsen mot vad man egentligen skulle göra. Därför är detta inget stöd för arbetarna som har dessa svåra förhållanden, utan det bara stjälper dem i det här fallet.

Herr talman! Att vi återkommer i år med krav på utredning av dödsdefinitionen beror förstås på att inget reellt har hänt i socialstyrelsen och i departementet på detta område. Man ”överväger” fortfarande, som utskottet uttrycker det, en ny lag om transplantation och avser att i det sammanhanget ta upp frågan om dödsbegreppet. Det är ganska märkligt att socialstyrelsen inte kan bestämma sig för att knyta dödsbegreppet till den totala hjärninfarkten; den kan ju numera med fullständig säkerhet diagnostiseras. Utskottet säger ingenting om det i sin skrivning. Vi diskuterade denna sak i fjol, och då redovisade vi de olika möjligheter som föreligger för en sådan diagnostisering. Det borde vara självklart att överge hjärtoch andningsstillestånd som dödskriterium. Ett hjärta som har stannat kan man få i gång igen, men en hjärna som har avlidit kan man inte väcka till liv. Ett hjärta kan på skilda sätt substitueras eller till och med bytas ut, det vet vi. Hjärtstillestånd är alltså inte längre ett ovillkorligt tecken på död. Vidare kan man på konstlad väg hålla i gång andning och hjärtverksamhet, trots att hjärnan är död, t.o.m. vara förruttnad, som den blir efter en tids uppehåll i andning och hjärtverksamhet. Men en sådan person kan aldrig komma tillbaka till livet. Det är bara ett sätt att förskjuta dödförklaringen — och till ingen glädje för vare sig patienten, de anhöriga, personalen eller sjukvårdens huvudmän. Att vi, som socialstyrelsens chef menar, skulle riskera att få ”två dödsbegrepp” är naturligtvis helt inadekvat. Vi får i stället ett dödsbegrepp som avsevärt inskränker det gamla begreppet knutet till hjärtverksamheten. Vi är helt på det klara med att problemet om dödskriterier i första hand är en medicinsk fråga, och därför kan man i den delen låta sig nöja med en utredning inom socialstyrelsen och socialdepartementet. Men nu gäller det inte enbart en fråga av medicinskt slag, utan också en juridisk fråga. Man har anledning att också anlägga etiska, religiösa och allmänmänskliga synpunkter på densamma. Och fördenskull menar vi att en parlamentarisk utredning vore att föredra, ty då kunde också opinionen bättre komma till uttryck i de här frågorna. Det torde vara helt klart att en transplantationslag som skall kunna befordra det livräddningsarbete som transplantationskirurgerna utför måste förutsätta ett annat dödsbegrepp.

Men socialstyrelsen drar inte konsekvenserna av en sådan uppfattning och anger den totala hjärninfarkten som dödskriterium. Man är tydligen också av den uppfattningen att den totala hjärninfarkten kan diagnostiseras med full säkerhet — på alla lasarett. Men så länge vi inte antar ett nytt dödsbegrepp har vi heller inte gett kirurgerna möjlighet att med något den hjärndödes organ ge liv åt en annan människa. Socialstyrelsen kan naturligtvis vara tveksam med tanke på opinionen, men det har inte varit något problem därvidlag i Finland eller Norge, som accepterat detta begrepp, eller i Västtyskland, Benelux, Frankrike, Italien eller USA.

Inte heller från religiöst håll kan man förmärka något motstånd.

Det senare avsnittet av motionen behandlar utskottsmajoriteten inte alls, utan uttalar endast allmänt att avbrytande av livsuppehållande insatser inte har någonting med dödsbegreppet att göra. Utskottsmajoriteten anför vidare att läkaren skall ge en adekvat vård efter de behov som föreligger och ”i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Ja, det är klart att han skall, men det är inte det saken gäller. Det är inte fråga om vad läkaren menar, utan vi ville få fram vad patientens vilja skulle kunna få betyda i sammanhanget.

Nog borde man ha rätten att slippa ett under åratal utdraget, meningslöst livsslut som många är dömda till. Nog borde man ha rätten att dö på ett värdigt sätt, rätten att få en barmhärtig och naturlig död. Jag beklagar som sagt att utskottet inte har behandlat den delen av motionen, men socialutskottets ordförande har ju tillfälle att kommentera den nu. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till reservationen.
Fru talman! Utskottet konstaterar med anledning av herr Werners motion att svensk lagstiftning i själva verket inte har något definierbart dödsbegrepp. Man anser att en människa är död när hjärtoch andningsverksamheten varaktigt har upphört. Frågan om införandet av ett nytt eller vidgat dödsbegrepp har vid olika tillfällen diskuterats i riksdagen, men man har inte varit färdig att ta något steg i den riktning som motionen föreslår. Frågan har också behandlats av en kommitté inom den dåvarande medicinalstyrelsen i samband med behandlingen av ny transplantationslag. Medicinalstyrelsen, sedermera socialstyrelsen, fann då inte anledning att göra några ändringar av dödsbegreppet, därför att metoderna att fastställa hjärndöd inte uppfyllde de säkerhetskrav som både socialstyrelsen och andra ansvariga organ oceftergivligen måste ställa. Herr Werner hade vid förra riksdagen en motion av liknande innehåll, och den avslogs av kammaren med stor majoritet. Utskottet har för sin del inte funnit anledning att göra något nytt ställningstagande. Frågan har stor betydelse från rättssäkerhetssynpunkt. Den har också sin inverkan på transplantationskirurgin. Det är inte bara själva diagnosen hjärndöd det gäller, utan också de med dödsbegreppet förknippade juridiska och etiska spörsmålen måste övervägas. Detta innebär inte att socialutskottet för all framtid skulle ha tagit ställning till frågan om införande av ett nytt dödsbegrepp. Det finns anledning att noga följa denna fråga. Den snabba utvecklingen på det medicinska området och utvecklingen i övrigt kan självfallet innebära att man så småningom måste göra nya överväganden i denna ytterst känsliga fråga. Socialstyrelsen tog ställning i en PM så sent som 1969. Utskottet anser inte att det finns anledning att efter den korta tid som gått sedan dess ompröva ställningstagandet genom att exempelvis tillsätta en parlamentarisk utredning. Den promemoria från socialstyrelsen som jag nämnde har remissbehandlats av socialdepartementet, och inom departementet överväger man nu frågan om en ändrad transplantationslag; i samband med den frågans avgörande pågår dessutom en vetenskaplig undersökning beträffande obduktion som delvis hör samman med denna fråga. Då kommer också frågan om dödsbegreppet att tas upp. Eftersom man alltså redan har saken under övervägande i departementet är det självklart att utskottet inte har kunnat ta någon annan ställning än utskottet gjort när det avstyrkt herr Werners motion. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna refererade handlingarna, som vi har framför oss. Det är ju alltid bra med en repetition. Han anförde också att frågan kan ses från många synpunkter, och det är just de etiska, de religiösa, de allmänmänskliga och de juridiska aspekter som kan läggas på den här frågan som vi menar är argument för att tillsätta en parlamentarisk utredning, dvs. en utredning inom en vidgad krets. Man får inte bara knyta utredningen till den medicinska sakkunskapen. Där är den ju redan klar — vilket herr Karlsson i Huskvarna inte nämnde ett enda ord om. Arbetsgruppen 1969 var inte klar med frågan om dödsbegreppet — medicinskt var man fortfarande tveksam om diagnosmöjligheterna. Det är man emellertid inte längre, och det är nu också socialstyrelsens mening att man med full säkerhet kan diagnostisera hjärndöden. Herr Karlsson nämnde också utredningen om obduktion och därmed sammanhängande problem. Det är rätt underligt, eftersom den man som gör utredningen anser att den inte har någonting med dödsbegreppet att skaffa. Att invänta resultatet av denna utredning är därför inte särskilt meningsfyllt. Jag tycker det är väsentligt att riksdagen tar upp denna fråga. Jag beklagar att det bara är moderater som har reserverat sig, eftersom det är en synnerligen allvarlig fråga för så många människor i dag. Här skulle liv kunna räddas — definitivt kunde många liv räddas — men det kan inte ske av dessa formella skäl. Socialstyrelsen hesiterar fortfarande inför hjärndödsbegreppet. Det läggs också ett orimligt stort ansvar på läkarna, när man säger att läkarna får från fall till fall avgöra vilka vårdinsatser som skall tillgripas och att läkarna även i nuläget har vissa möjligheter att avbryta livsuppehållande insatser efter hjärndöd. Det är ett fantastiskt stort ansvar man då lägger på läkarna, som ju har att svara inför ansvarsnämnden. Det är inte underligt att läkarna själva här begär rena och klara linjer för sitt handlande. Dessa klara linjer får vi inte från socialstyrelsen i dag, och därför borde riksdagen ta initiativ.
Fru talman! Herr Werner i Malmö påstod att jag bara refererade handlingarna . Det är riktigt att jag återgav utskottets uppfattning. Menar herr Werner att jag skulle göra någon speciell tolkning av detta, eller vad är det för fel i att återge vad utskottet har anfört? Jag tror att herr Werner behöver höra det både en och två gånger, men han vill inte lyssna på de tongångarna. Om herr Werner hade lyssnat, hade han fått klart för sig att vad vi säger är att frågan är under övervägande i departementet. Att under sådana förhållanden tillsätta en parlamentarisk utredning anser utskottet inte vara riktigt eller rimligt. Herr Werner må måla upp vilka aspekter han vill på detta, men i riksdagsarbetet brukar vi ta hänsyn till faktiska förhållanden. Eftersom arbetet redan är i gång i departementet, bör han väl avvakta resultatet innan han fördömer utskottets ställningstagande. Sedan säger herr Werner att liv kan räddas, om man inför ett nytt dödsbegrepp. Herr Werner får väl då ge exempel på hur liv skulle kunna räddas genom tillämpandet av ett nytt dödsbegrepp. Vidare säger herr Werner att det läggs ett väldigt ansvar på läkarna. Men, herr Werner, blir läkarnas ansvar mindre, om man inför ett nytt dödsbegrepp? Blir inte i stället ansvaret så mycket större för läkarna när de skall ta hänsyn även till detta? Fru talman! Jag vidhåller mitt avslagsyrkande på herr Werners motion.
Hur kan man rädda liv med ett annat dödsbegrepp? Det är väl just det man kan! Blir dödsbegreppet knutet till den totala hjärninfarkten har transplantationskirurgerna möjlighet att få friska organ som kan fungera. Jag tog ett exempel på det från professor Gelins verksamhet. Nu är man hänvisad till den gräns som den avbrutna hjärtverksamheten innebär, och därför är man ställd utanför de rika möjligheter att rädda liv, vilka i annat fall förelegat.
Fru talman! Något utfall mot herr Werner i Malmö har jag inte gjort. Eftersom herr Werner påstod att jag refererade utskottets betänkande framhöll jag att jag gjorde det därför att det kunde vara nyttigt med en rekapitulation. Om herr Werner vill kalla det utfall får det stå för hans egen räkning. Herr Werner säger själv att ämnet är känsligt, och det är just vad det är. Därför tycker jag det finns anledning att följa den linje som utskottet rekommenderar, att ta det litet lugnt. Herr Werner säger också att det är egendomligt att bara moderater står bakom reservationen. Ja, moderaterna är ju inte precis kända för att vilja hasta — det gör de varken i frågor som gäller livet eller andra frågor. Men den här frågan har herr Werner förfärligt bråttom att försöka lösa. Jag håller med honom om att det rimmar dåligt med moderaternas arbetssätt i övrigt, men det kan ju vara något speciellt som gör att herr Werner är så angelägen om denna fråga.
Fru talman! Det är just ett sådant här resonemang som det herr Karlsson slutade med som jag inte tycker är relevant i denna debatt. Ta det lungt skall man göra med känsliga frågor, menade herr Karlsson. Ja, det skall man göra antingen man är moderat eller socialdemokrat. Men det kan bli för lugnt också, herr Karlsson i Huskvarna, och när livet står på spel måste man söka komma fram till målet så snabbt som möjligt. En sak har vi emellertid, fru talman, inte alls fått kommenterad av herr Karlsson, och vi saknar också en kommentar därom i betänkandet. Det gäller den andra delen av motionen, den som talar om rätten att på förhand dokumentera sin vilja att avstå från livsuppehållande insatser i fall av grav hjärnskada. Varför är inte den saken behandlad i betänkandet? Det vore värdefullt att få en kommentar på den punkten.
Fru talman! Herr Werner i Malmö sade att socialstyrelsen var tveksam med hänsyn till opinionen. Jag tycker att det är litet lättvindigt uttryckt. Kan man inte säga att socialstyrelsen tvekar av rädsla att inte visa den enskilda människan tillräcklig respekt? Det är inte rädsla för att det skall bli upplopp eller tidningsskriverier som gör att socialstyrelsen har tagit denna ställning utan övertygelsen om att detta område är så svårt att bedöma och att man inte vill gå ett steg längre än som är humant riktigt. Herr Werner säger att man räddar många liv genom transplantationer. Det är ändå värt att påpeka att i dag är det bara ett slags transplantationer som kan betraktas som sjukvård, nämligen njurtransplantationer. Alla försök att transplantera andra organ får ännu betraktas som vetenskapligt intressanta experiment men inte som sjukvård i vanlig mening. I och med det har man begränsat frågan och kan inte påstå att om man avstår från att i dag få en ny transplantationslag förmenar man en rad människor möjligheten att leva vidare som fullvärdiga människor. Vi skall inte här tala om hur många gånger en transplantation leder till mycket kort fortsatt livstid under mycket stora svårigheter både för patienten och för familjen. Alla transplantationer för inte till liv. När det gäller njurarna har man dock gjort framsteg. Jag anser, att den här frågan skall bedömas utifrån patientens intresse — inte utifrån andra patienters intresse av att få en frisk njure. Då kommer man kanske inte fram till att vi i första hand vill ha ett nytt dödsbegrepp, utan då blir det den andra sidan av saken som också berörts av herr Werner, nämligen om den sjuke patientens möjligheter att få sluta sina dagar på ett humanare sätt, som kommer in i bilden. Det viktiga är att hänsyn skall tas till den patient som är aktuell.

Socialstyrelsen menar att man skall kunna definiera vissa fall, då det blir möjligt att göra det lättare för en människa att sluta. Det är väl detta även herr Werner tycker är väsentligt. Och inte att vi får så många njurar som möjligt att transplantera. Det måste vara en andrahandsfråga. Problemet löses inte genom en ny transplantationslag. Frågan ligger djupare än så. Socialstyrelsen har icke gått förbi frågan på ett lättvindigt sätt utan följer den. Socialstyrelsens avgörande är tillförlitligare än att göra det hela till en allmänhetens opinionsfråga. Allmänheten har mycket svårt att ta ställning. Man skall inte anklaga socialstyrelsen för att inte ha tagit nog allvarligt på frågan. Socialstyrelsen kommer säkerligen att framlägga en definition på de fall, där det kan vara riktigt att ge en människa rätt att sluta andas.
Fru talman! Jag blev litet konfunderad av vad fru Nancy Eriksson sade. Först verkade det som om hon sade att socialstyrelsen inte hade någon tanke på att införa något nytt dödsbegrepp, men sedan kom ett motsatt påstående, vilket jag i så fall noterar med tillfredsställelse. När jag förde opinionen på tal, sade jag inte att socialstyrelsen var ”rädd för opinionen”, men det är klart att man är tveksam i en sådan här fråga, vilket också fru Eriksson är. I mitt anförande pekade jag på de förhållanden som råder i grannländerna och på andra håll, där opinionen varit förvånande positiv över hela fältet. Fru Eriksson menar att man skall se frågan från patientens synpunkt. Ja, det är just det man gör. Om en patient oundgängligen behöver en njure, ligger det väl i allra högsta grad i dennes intresse att han kan få den njure på vilken livet beror. Vi kommer inte ifrån det faktum att just dödsbegreppet utgör en gräns för läkarnas möjligheter. Fru Eriksson säger också att stora svårigheter kan uppstå vid transplantationer. Det är inte säkert att det blir bättre efter transplantationen. Det är sant, men det beror väl i stor utsträckning på att vi har just det dödsbegrepp vi har och att kirurgerna får hämta sitt material enbart från hjärtdöda patienter och inte från hjärndöda. Om de finge det senare, är det klart visat att 90 procents möjligheter föreligger till god funktion vad beträffar njurtransplantation. Därför menar jag att frågan om dödsbegreppet inte riktigt är en ”andrahandsfråga”, även om den har den vidd fru Eriksson för övrigt nämnde och som jag i motionen också framfört. När det gäller patienten är verkligen möjligheten att bli hjälpt en primär fråga.
Fru talman! När jag talar om patientens rätt, menar jag hans rätt till sitt eget liv och inte hans rätt till annans liv. Om man ser problemet från ett annat håll, kommer man fram till att den ena patienten liksom skulle ha rätt att bli räddad på bekostnad av någon annans liv. Detta är den känsliga frågan. Det blir en svår avvägning. Jag anser att man i första hand skall se problemet från den patients sida, i fråga om vilken man är beredd att förkorta livet. Det är en annan fråga om man bäst löser transplantationsproblemet med en levande människas eller en avliden människas njure. Men den lämpar sig inte för en riksdagsdebatt. Detta kommer alltid att falla på läkarens ansvar. Såvitt jag vet har dödsbegreppet i grannländerna inte väckt samma diskussion som här. Dödsbegreppet har här hemma kommit att bli föremål för en alltför akademisk debatt. Det är detta man ryggar inför.
Fru talman! Det är ju inte, fru Eriksson i Stockholm, i detta sammanhang tal om att en människa skall bli hjälpt på bekostnad av en annans liv, utan det är faktiskt — paradoxalt nog — så att en människa skall bli hjälpt till livet genom en redan död. Vår mening är att organ för transplantation skall tas från enbart döda — i detta sammanhang hjärndöda. Organ tas för närvarande inom transplantationsverksamheten även från andra, men den omständigheten behandlar vi inte nu. En hjärndöd människa är i realiteten en död människa, och likväl kan man i sådant fall tillvarata friska organ.

Fru talman! Det må vara mig tillåtet att få säga några ord i den här viktiga frågan, eftersom det var jag som år 1967 motionerade om att frågan om införandet av ett nytt dödsbegrepp skulle utredas. Första lagutskottet behandlade frågan, och det blev en ganska omfattande debatt i anledning av utskottets utlåtande i både första och andra kammaren. Jag tror inte att ledamöterna hade den uppfattningen att frågan om att utreda ett nytt dödsbegrepp inte lämpade sig för riksdagsdebatt. Tvärtom var det en känsla av att vi nalkades något väsentligt, något som verkligen angick oss som representanter för allmänheten och att det var en fråga som vi borde diskutera. Det gällde inte de tekniska och medicinska detaljerna utan om det var värt att utreda denna väsentliga fråga. En sak, som herr Werner i Malmö sade, tycker jag är värd att understryka, nämligen en människas rätt att dö på ett värdigt sätt. Det gäller ju inte att förkorta livet, det måste vi ha klart för oss, utan det gäller vilka kriterier vi skall anlägga på när en människa anses död. Jag kan inte tycka att det är ett värdigt sätt att dö för den som dag efter dag, vecka efter vecka får ligga med en de facto utslocknad hjärna, men där man uppehåller cirkulationen i kroppen med konstlade metoder, hjärtsimulatorer och annat. Det är enligt läkarna en död kropp som ligger där. Det är ur etiska synpunkter inte värdigt, och det är något som jag tror för de anhöriga till den ”avlidne” känns utomordentligt besvärande. Jag upplever denna viktiga fråga om införandet av ett nytt dödsbegrepp inte i första hand som angelägen ur transplantationssynpunkt, det är en sekundär fråga även om den är viktig i sig. Det centrala är vilket dödsbegrepp vi skall ha. Den viktiga frågan är då vilka som skall bestämma om införandet av ett nytt dödsbegrepp. Jag kritiserade redan år 1967 att den frågan skulle avgöras av en liten arbetsgrupp i socialstyrelsen. Jag kritiserar det som socialutskottets ärade ordförande sade, att man nu inom socialdepartementet överväger denna fråga som en konsekvens av en ändrad transplantationslagstiftning och som konsekvens av diskussioner om ändringar när det gäller obduktionsreglerna. Frågan om ett nytt dödsbegrepp är väsentlig i sig och skall behandlas därefter. Den är verkligen värd en utredning med representanter för parlamentariker och med personer som representerar kristna och etiska intressen. Frågan har en sådan bredd att det är oacceptabelt att den avgörs mera på det tjänstemannamässiga och tekniska planet i socialstyrelsen eller socialdepartementet. Det har varit min motivering till att jag anser att när tiden är inne — det tycker jag den är nu — så skall en utredning tillsättas med uppgift att arbeta med denna viktiga fråga. Utredningen bör få en så bred förankring att man sedan kan säga att resultatet har stöd i den allmänna opinionen.
Fru talman! Fru Kristenssons anförande var både värdefullt och intressant. Det hon motionerade om för några år sedan har redan givit resultat genom det arbete som har utförts i socialstyrelsen och genom de bedömningar som man har kommit fram till i en promemoria. Nu är frågan under arbete i socialdepartementet. Därför tycker jag att vi bör vänta tills det arbetet är färdigt. När frågan därefter kommer upp i riksdagen är det möjligt att man har tagit hänsyn till fru Kristenssons önskemål och att hon då kan känna sig belåten med det förslag som läggs fram. Frågan är svår och känslig, och den måste behandlas med all nödvändig värdighet. Men vi bör alltså avvakta resultatet av det arbete som pågår. Kanske uppnår vi vad troligen alla är överens om, att människorna, som fru Kristensson uttryckte det, skall få dö på ett värdigt sätt.
Fru talman! Några här har sagt, att man inte skall försöka bevara hjärndöda människor till livet genom att tvinga dem att andas. Men när man inte ännu kan bevisa att en hjärndöd människa inte kan komma tillbaka till livet! Socialstyrelsen håller för närvarande på att försöka definiera de tecken som kan utgöra säkra bevis för att en hjärndöd människa är helt död. Men det finns exempel på människor som under mycket lång tid har varit till synes hjärndöda men kommit tillbaka till livet, och om en enda sådan människa går förlorad genom en för tidig dödförklaring är det någonting mycket allvarligt. Det finns unga människor som efter trafikolyckor varit mycket allvarligt hjärnskadade och som ingen trott skulle överleva men som ändå gjort det. Hjärnan har fungerat igen. Sådana fall gör att man inte vill ta ställning för snabbt. Det är inte ovilja att handla humant mot människor, som anses hjärndöda, om man håller dem vid liv på konstlad väg, utan svårigheten att bedöma om en människa är hjärndöd. Det är vägledning i detta avseende som vi väntar på från socialstyrelsen.
Fru talman! Det var intressant att höra att fru Eriksson i Stockholm nu säger att det är självklart att en person, vars hjärna man kan konstatera är totalt utslocknad, skall anses som död. Också jag tycker det. Det är bara det att den svenska medicinen även i dessa fall har hjärtdödbegreppet som utgångspunkt. Det är det som gör att man formellt sett är skyldig att hålla cirkulationen i gång med konstlade medel så länge det går, trots att man med moderna metoder kan konstatera att hjärnan är totalt utslocknad. Det är därför vi enligt min uppfattning måste bestämma oss för att göra en utredning — med den breda förankring som herr Karlsson i Huskvarna fortfarande tydligen inte vill acceptera — för att komma fram till ett hjärndödsbegrepp.
Fru talman! ”Trots att man med moderna metoder kan vara alldeles säker”, säger fru Kristensson. Men här står ju tvärtom stora frågetecken. Jag har ännu inte fått sådana metoder redovisade, och därav tveksamheten. Kalla detta en känslomässig inställning! Men är det felaktigt att ha en känslomässig inställning i sådana här frågor? Jag tycker tvärtom man bör känna tvekan.

Fru talman! Jag skulle vilja anlägga några närmast juridiska synpunkter på den del av motionen som herr Werner i Malmö anser att utskottet behandlat alltför kortfattat, dvs. frågan om rätt för patient att på förhand förklara sig avstå från livsuppehållande insatser vid grav hjärnskada. Samma problem kan naturligtvis också uppkomma vid andra former av skada. Utskottet säger i sitt betänkande att den frågan får avgöras från fall till fall med utgångspunkt från allmänna läkarinstruktionens krav att patienten skall ges den behandling som hans tillstånd fordrar och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tidigare i betänkandet tar man upp frågan från synpunkten huruvida brottsbalkens regler om samtycke ger läkare rätt att underlåta en viss behandling — det skulle då vara något makabert samtycke till mord. Jag tycker att detta borde ha kompletterats från en något annan utgångspunkt. Det är väl ändå så att en allmän rättsgrundsats är att en människa inte får utsättas för andra ingrepp än han eller hon medger. Kommer man in på sjukhus är det väl inte alldeles klart att det enbart är läkaren som avgör vilka åtgärder som får vidtas. Om en patient, som är i det tillståndet att han kan lämna ett besked, säger att han inte går med på den och den behandlingen, så lär läkaren inte ha någon rätt att tvångsvis sätta in behandlingen, annat än i vissa bestämda undantagsfall. Möjligen kan läkaren säga: Om ni inte går med på den behandling jag föreskriver, så får ni ge er i väg från sjukhuset, för i så fall kan vi inte ha er här. Om nu en person kommer in på sjukhus och fortfarande är vid medvetande och säger att han inte går med på någon livsuppehållande behandling, så undrar jag om man bara kan se det som en fråga om samtycke till mord eller icke samtycke till mord. Man skulle väl också kunna säga att det innebär att patienten förklarat sig icke vilja underkastas en viss behandling. Han är icke skyldig att göra det. Jag kan ta ett aktuellt fall. En jurist, en åklagare, hade blivit skadad i en trafikolycka. Foten var så svårt skadad att läkarna sade att de måste amputera den. Annars var det stor risk för att patienten inte skulle överleva. Åklagaren-patienten sade nej. Han ville inte leva vidare med en amputerad fot. Det får nog vi bestämma, sade läkarna. Det blev en dispyt. Det sista denne patient sade, när han lades på operationsbordet, var: ”I vittnens närvaro förbjuder jag er läkare att amputera min fot, vare sig jag kommer att leva eller dö därefter. Jag kommer att anmäla er till åtal för misshandel om ni amputerar.” Inför detta ändrade sig läkarna och gjorde ingen amputation. Nu är patienten fullt återställd, vilket är en sak för sig. Jag tycker det skulle ha varit av intresse, om utskottet litet närmare behandlat även denna aspekt. Jag ifrågasätter nämligen om man ändå inte måste rätta sig efter patienten, om denne förbjuder livsuppehållande behandling. Det är visserligen sant att detta främst gäller kirurgiska ingrepp, men även en livsuppehållande behandling med dropp och dylikt förutsätter vissa fysiska ingrepp i patienten. Jag tror att man, när man skall behandla denna fråga, också skall se den från den utgångspunkten. Det kan hända att det i vissa fall ger en lösning. Jag är ännu inte såsom herr Werner beredd att förorda en parlamentarisk utredning, delvis av samma skäl som fru Eriksson i Stockholm och socialstyrelsen har anfört. Så länge landets högsta medicinska myndighet framhåller, att man inte utan att åsidosätta säkerheten kan påstå att hjärndöd föreligger, tycker jag nämligen inte tiden är inne för parlamentarikerna att göra en utredning. Det är visserligen sant som herr Werner säger att man i USA i vissa fall har godtagit hjärndöden. Jag kan berätta om ett brottmål som förekom för en tid sedan i USA. Läkarna opererade bort en njure från en yngling, som hade blivit nedstucken i ett knivslagsmål. När sedan knivskäraren blev åtalad inför domstol, bestred hans försvarsadvokat åtalet på den grunden, att det inte var knivskäraren som dödat ynglingen utan läkarna på sjukhuset som hade gjort detta genom att operera bort njuren. Man har alltså inte allmänt sett löst problemet ännu i USA. Min uppfattning är alltså den att vare sig man behandlar frågan i en parlamentarisk utredning eller i ett departement, skulle jag önska att man också tog upp frågan från synpunkten av en människas personliga integritet. Det är viktigt att vi även på sjukhus i princip behåller en patients bestämmanderätt över vilka behandlingsmetoder han skall underkasta sig. Det är inte alltid han kan ge besked, och jag vill då inte utan vidare lämna avgörandet till de anhöriga. Men kan patienten ge besked om behandlingsmetoderna innan det blir aktuellt, är det viktigt att hans åsikt i görligaste mån respekteras. Fru talman! Jag är alltså inte nöjd vare sig med utskottets skrivning eller med reservationen, eftersom jag tycker att den är litet för tidigt ute. Jag kommer följaktligen att vid en votering i saken lägga ned min röst.
Fru talman! Det var värdefullt med herr Ernulfs synpunkter på den senare delen av motionen. Det är skada att inte något av detta kom fram i utskottsbetänkandet. Herr Ernulf menade uppenbarligen att man skulle ta hänsyn till patientens mening. Patienten skulle alltså själv få avgöra vilken behandling han ville bli föremål för. Men det komplicerade i detta läge är att man vid en grav hjärnskada inte är kapabel att ha någon mening och att man därför borde få göra en deklaration långt tidigare. Det är väl därför det torde krävas en rättslig prövning. Men sedan tycker jag att det måste sägas ut, både till herr Ernulf och till fru Eriksson i Stockholm, att det är helt klarlagt att den totala hjärninfarkten kan diagnostiseras med full säkerhet. Det råder ingen som helst tvekan därom längre. Detta har inte nämnts i årets utskottsbetänkande, men det nämndes i fjol. Slå upp och läs! Förra året bekräftade utskottet detta förhållande, och tre olika metoder för att konstatera den totala hjärninfarkten redovisades. Vi behöver alltså inte i detta sammanhang befara det som fru Eriksson nämnde, att människor som legat medvetslösa länge plötsligt återvänder till livet. Det är inte den gruppen det är frågan om. De som är hjärndöda ligger inte i åratal på sjukhus. Efter en tid av några dagar upp till ett par veckor dör de i hjärtdöd oberoende av ”vårdinsatser”. De andra fallen är inte total hjärninfarkt. Alltså de som är drabbade av hjärninfarkt kan helt klart diagnostiseras. Det är väsentligt att detta på nytt framhålles i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag har begärt ordet bara för att helt kort säga något med anledning av herr Werners beklagande av att bara de moderata ledamöterna i utskottet har reserverat sig. Jag vill, för att det inte skall råda några missförstånd om innebörden av utskottets betänkande, klargöra att det inte innebär att socialutskottets majoritet skulle ha tagit ställning mot införandet av hjärndödsbegreppet. Vad meningsskiljaktigheten mellan reservanterna och utskottsmajoriteten gäller är närmast en arbetsteknisk fråga. Reservanterna, herr Werner i Malmö och herr Åkerlind, anser att riksdagen redan nu bör begära en parlamentarisk utredning, medan utskottsmajoriteten pekar på att frågan om införande av hjärndödsbegreppet övervägs inom socialdepartementet. För min del har jag närmast sett det så, att det vore angeläget att först få fram resultaten av vad som pågår inom socialdepartementet, innan man tar ställning till frågan om det behövs en parlamentarisk utredning eller om man kan vidta vissa åtgärder utan en sådan utredning. Är man angelägen om ett resultat — och det finns goda skäl för att vara det — så tror jag inte att man påskyndar saken genom att riksdagen i dag begär en parlamentarisk utredning. Det är den skillnad som finns mellan reservanterna och majoriteten.

Därför synes det mig naturligt att återkomma till den frågan i samband med att man tar ställning till hjärndödsbegreppet. Detta är alltså bakgrunden till att det inte finns andra ledamöter än de moderata med på reservationen. Det är inte någon motsättning i själva sakfrågorna. De lämpar sig inte särskilt väl för partipolitiska motsättningar.

Fru talman! I en motion har fru andre vice talmannen Nettelbrandt m.fl. framfört yrkande om rätt för arbetstagare till längre sammanhängande ledighet. Motionen är behandlad i socialutskottets betänkande nr 16 och där avslagen av utskottets majoritet. Följaktligen har en reservation avgivits av folkpartiets representanter i utskottet, där dessa hemställer om ”utredning angående möjligheten att inom ramen för den allmänna försäkringen eller på annat sätt ge människor rätt att under den aktiva perioden åtnjuta längre sammanhängande ledighet”. Det är inte första gången som detta yrkande är uppe inför riksdagen. Redan 1966 framfördes liknande tankegångar i en motion från folkpartihåll. Den motionen blev föremål för remissbehandling, och flera av remissinstanserna ställde sig positiva till tankegångarna. Det råder väl inget tvivel om att allt fler har börjat finna positiva sidor i tanken på en längre sammanhängande ledighet. Det är sedan länge klart att en reducering och anpassning av arbetstiderna hör till de fackliga förstahandsfrågorna. Vi behandlade nyss socialutskottets betänkande nr 14, där dessa problem diskuteras. Det är emellertid inte självklart att sådana frågor kan tas upp i avtalsrörelserna utan föregående utredning. Frågan om införande av fyradagarsvecka har börjat skymta i motioner. Saken var uppe år 1971, och även i andra sammanhang har en ändring av arbetstiden på olika sätt kommit upp till debatt. Det är dock ganska klart, och det behöver inte närmare utredas, att en längre ledighet för många kan vara bättre än förkortad arbetsvecka, något förlängd semester eller förkortad arbetsdag. Det hänger samman med att vårt samhälle blir alltmer stressat men också med en allt större villighet till och krav på ökade möjligheter till vuxenstudier. Vi har i dag också behandlat frågor som hänger ihop med vuxenutbildningen. Det är i många fall snart bara bristande tid för individen att idka studier som lägger hinder i vägen. Vuxenutbildningen underlättas alltså på andra områden då det gäller organisation och ekonomi, och nu borde det vara dags att också undersöka möjligheterna att få tid för dessa studier. När vi resonerar om skolfrågor framhålls det ofta, att de unga i vissa fall behöver komma ut i arbetslivet för att först senare ta itu med ytterligare studier. Dessa tankar har fört fram till önskemålet om en sabbatsledighet eller en längre sammanhängande ledighet. Denna fråga har utan tvivel också samband med tankarna på en rörlig pensionsålder, och det har även föreslagits att en sådan längre ledighet skulle kunna byggas in i den allmänna försäkringen. Från fackligt håll verkar det som om allt fler ansluter sig till dessa tankegångar, och det är i och för sig inte så egendomligt. För några månader sedan ordnade stiftelsen Wenner-Gren Center och Riksbankens jubileumsfond en konferens över ämnet pensionering och sysselsättning och aktivering av äldre, och den var ganska intressant för dem som hade möjlighet att närvara.

Några av Gösta Rehns tankegångar skulle jag, fru talman, vilja återge. Han framhöll bl.a. att den normala livsarbetstiden för en individ undan för undan sjunker från för närvarande ca 80 000 timmar. Hur nedskärningen skall göras diskuteras mer systematiskt, och man överväger om den skall tas ut genom sänkt pensionsålder, ökad ungdomseller vuxenutbildning, längre årssemester, långtidssemester eller mera fritid per dag och vecka.

En sådan anordning skulle enligt Rehn vara av värde inte blott från arbetsmarknadspolitiska synpunkter utan även ur rent mänskliga aspekter.

I det här problemkomplexet kommer naturligtvis också frågan om deltid och flexibel arbetstid in. Lika klart är att staten där bör vara ett föredöme och verka för en större valfrihet. Men det är väl heller inget tvivel om att det finns praktiska och ekonomiska problem i sammanhanget.

Vad säger nu utskottets majoritet om de här tankegångarna? Man säger till att börja med att detta är en avtalsfråga, och den saken har jag redan behandlat. Det är i första hand en avtalsfråga, men det är många olösta frågor i sammanhanget som jag tycker att arbetsmarknadens parter borde vara betjänta av att få genomlysta innan man försöker gå till avtal. Utskottets majoritet talar också om de höga kostnaderna, och det är självklart att när man gör förändringar då det gäller arbetstidens längd och kanske även dess förläggning så blir det kostnadsproblem som måste lösas. Men den saken gäller hur man än går fram i dessa frågor. Yrkandena på kortare arbetsvecka, på kortare arbetsdag och på längre semester innebär självfallet inte saker och ting som inte kostar pengar. Man säger också från utskottsmajoritetens sida att de här tankegångarna gäller mindre angelägna frågor, och man hänvisar bl.a. till en intervjuundersökning som finns åberopad i utskottsbetänkandet. Där påpekas att det var framför allt kortare arbetsvecka — fyradagarsvecka — och sänkt pensionsålder som var huvudintressen för de tillfrågade.

Om man i den här bilden fört in synpunkterna angående vuxenutbildningen, så är det inte alls säkert att intervjuundersökningen hade fått det utfallet. Sedan säger utskottet också att det finns en arbetsgrupp tillsatt beträffande ledighet för studier, och den håller på med sitt arbete. Ja, det är gott och väl. Detta var en fråga som arbetsmarknadens parter inte kom överens om, utan arbetstagarna hänsköt den till departementet för lagstiftning.

Den dragningsrätt som Gösta Rehn talar om för den enskilde, och den valfrihet som han faktiskt var varm förespråkare för, tror jag att man inte i detta sammanhang skall vifta bort. Det gäller största möjliga valfrihet beträffande arbetstidens förläggning. De problem som då uppkommer för arbetsmarknaden och för arbetets fullgörande tror jag att man bör kunna lösa genom den yrkade utredningen.